Herr talman! Lena Olsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder med anledning av de rekommendationer som Riksrevisionen har ställt upp i skrivelsen om unga lagöverträdare. Vidare har hon frågat om jag avser att ta initiativ till en uppföljning av den påföljdsreform för unga lagöverträdare som beslutades 2006. Hon har slutligen frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att alla kommuner på ett bättre sätt än i dag ska ha platser för ungdomstjänst i beredskap. Arbetet med att bekämpa ungdomsbrottsligheten är utomordentligt viktigt, och de tidsfrister och andra krav som gäller ska självklart uppfyllas. En ung person som bryter mot lagen ska mötas av en snabb, tydlig och konsekvent reaktion på brottet. Länspolismästare Mats Löfving har fått i uppdrag att kartlägga hur rättsväsendets myndigheter och andra aktörer arbetar brottsförebyggande med de ungdomar som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Utredaren tittar särskilt på hur tiderna mellan brottslig gärning och samhällets reaktioner kan kortas och hur samverkan mellan rättsväsendets myndigheter och andra aktörer kan förbättras. Regeringen avser under våren att lämna en proposition till riksdagen med förslag på åtgärder när ett barn under 15 år misstänks för brott. Ambitionen är att bland annat lämna förslag på att fler brott begångna av barn under 15 år ska utredas och införa en möjlighet att tvångsvis drogtesta barn under 15 år som misstänks för att olovligen ha brukat narkotika. Kommunerna är skyldiga att ansvara för att unga lagöverträdare ska kunna verkställa utdömd ungdomstjänst. För detta ändamål tillförs kommunerna 30 miljoner kronor per år av statliga medel. Regeringen har tillsatt Påföljdsutredningen som tillsammans med Brottsförebyggande rådet bland annat ska utvärdera om syftet med reformen av ungdomspåföljderna har uppnåtts. När det gäller de frågor som Riksrevisionen har uppmärksammat pågår det alltså redan ett arbete som syftar till att bekämpa ungdomsbrottslighet.

Herr talman! Jag tackar minister Beatrice Ask för svaret. Jag skrev interpellationen för att jag har ansett att det har funnits en stor ambition och en stor bredd här i riksdagen med alla partier när det gäller att agera väldigt snabbt för ungdomar som är på glid. Det är oerhört viktigt. Det var inte med glädje man läste revisorernas rapport. Alla mål går i stort sett åt fel håll. Man ska utreda snabbt. Samhället ska agera snabbt när det gäller straff. Man ska också se till att få den unga på rätt köl. Jag känner stor frustration. Jag skulle vilja se ännu snabbare åtgärder när det gäller detta. Det är väldigt illa när ungdomar hamnar i kriminalitet. Vi vet också vad sådant här kan bero på. Vid Institutet för framtidsstudier har Anders Nilsson och Felipe Estrada skrivit en rapport om kriminalitet och livschanser, där de tittar på bakgrundsfaktorer för kriminalitet och konstaterar att där det är strul hemma blir det oftast fortsatt strul. Man kommer in på fel bana. Man måste verkligen titta på det för att hjälpa de familjer som har problem. Har föräldrarna problem får den unge också problem. Man måste sätta in hjälpen väldigt tidigt. De flesta som lever runt omkring vet att någonting borde göras. Jag tror inte bara på repressiva åtgärder. Vi måste ha förslag. Vänsterpartiet har förslag med skattefinansiering i stället för att sänka skatterna väldigt mycket. Jag drar den parallellen till att vi måste ha ett tryggt samhälle. Vi kan inte gräva djupare diken när det gäller ekonomiska klyftor. Det leder också till en ökad kriminalitet och ett ökat utanförskap. Att ta tag i detta och förebygga med för mycket repressivitet tror inte vi i Vänsterpartiet på. Vi tror inte heller på att tvinga barn att lämna urinprov. Snacket ska gå när man ser att det börjar spåra ur. Det ser man ofta i skolan. Jag tror att det är helt andra åtgärder man ska ägna sig åt för att komma till rätta med de unga. Vi har en jättehög ungdomsarbetslöshet. Det är ett stort problem. Unga människor känner i dag att deras framtid rycks ifrån dem. Vi från Vänsterpartiet vill måla upp en bild: Det finns en framtid för dig. Det kommer att finnas jobb. Du kommer att få utbildningen. Det är sådant ungdomarna behöver i dag mer än repressiva åtgärder.
Herr talman! Det är ett viktigt ämne som Lena Olsson tar upp. Det var ingen glädje man kände när man läste Riksrevisionens rapport. Men det är väldigt bra att tänka på att rapporten huvudsakligen handlade om förhållandena under 2007. Jag skrev en motion under förra mandatperioden i riksdagen där jag pekade på svårigheterna med att kommunerna inte klarar bland annat ungdomstjänst. Detta är inget nytt. Det är därför desto värre att inte så mycket har hänt. Jag ville i svaret peka på att vi har satt i gång ett arbete för att få svar på en del frågor men framför allt för att få fram åtgärder. En sak som jag tycker är bra är en övergripande översyn om hur man arbetar med unga lagöverträdare. Det är den utredning som Mats Löfving arbetar med. Den är viktig. Rikspolisstyrelsen har också ansett att det är väldigt allvarligt. Vi har just nu stora ungdomskullar. Om man inte tar tag i dem tidigt riskerar vi att få väldigt många grövre kriminella. Risken är att de fortsätter. Rikspolisstyrelsen har därför fattat beslut om ett nationellt inriktningsprogram när det gäller ungdomsbrottsutredningar. Man är inte nöjd med det arbete man själv utför. Tillsammans med länspolismästarna håller man på att genomföra en nationell satsning just för att förebygga ungdomsbrott. Man kommer under våren att presentera den satsningens resultat. Det är ett bra exempel. Ett annat bra exempel är det vi gör för att korta tiderna och snabbt få resultat. Det gäller det mängdbrottsuppdrag som jag har gett till polisen, åklagarna och domstolarna tillsammans. Det blev de väldigt nervösa över. Det är jobbigt när man inte får tänka i stuprör, för så har vi byggt Sverige. Man måste samarbeta med varandra för att snabba på hanteringen av ärenden. Just när det gäller unga är det väldigt viktigt. I Stockholm har vi i dag en tidsskillnad från brott till åtgärd för dem som döms till ungdomstjänst på ett och ett halvt år. Det är uppochnedvända världen. Så kan vi inte ha det. Det händer en del saker som jag tycker är väldigt positivt. Ungdomsarbetslöshet är ett jättestort problem. Men jag tror mig kunna säga att det inte i första hand är där problemen sitter när det gäller alla de ungdomar som begår brott. De strular ut innan och ofta redan i skolåldern. Vi måste fånga upp dem mycket tidigare. Det finns naturligtvis en del som saknar jobb och ledsnar, och det förvärrar saken. Men jag tror att många av dessa ungdomar har problem betydligt tidigare. Jag ser det samarbete som vi har coachat när det gäller polis, kommun och olika aktörer lokalt. Det handlar om att samverka mycket mer så att vi får ordentliga nätverk. Problemet för många ungdomar i dag är att de sociala nätverken inte finns. Många av dessa ungdomar har inga vuxna som orkar ställa upp, eller i varje fall inte tillräckligt många. Jag skulle vilja att de myndigheter vi har gjorde vad de kunde för att se till att det finns vuxna ögon och där någon tar tag, reagerar och som gör något. Därför är samarbetet viktigt som vi kan åstadkomma tack vare polissatsningen. På en del håll tycker jag mig se förbättringar som är väldigt hoppfulla. Det måste vi jobba vidare på. Men det finns mycket kvar att göra. När det gäller Riksrevisionens rapport var det inte så mycket nytt som vi inte redan visste. Men det är bra att man uppmärksammar detta. Vi måste följa upp resultaten inte minst när det gäller unga lagöverträdare mycket bättre och mycket snabbare. Annars har vi inte svar på vad vi ska göra.

Herr talman! Tack ministern, som jag anser idkade en viss självkritik. Det är gott så att man kan göra det. Nu kan man inte göra så mycket åt historien. Det vet vi alla. Men det som har varit bekymret är att uppföljningen inte har varit tillräckligt god. Man har inte följt upp detta med unga lagöverträdare. Det kritiserade också revisorerna. Det görs mycket hos Rikspolisstyrelsen och så vidare. Det handlar också om myndigheter och det nätverk som inte finns för ungdomar. Det är bra att det är andra som träder in. Jag kommer ändå till att man förändrar skadeståndsskyldigheten. Det kan vara föräldrar som är arbetslösa, är sjukskrivna och mår psykiskt dåligt. Har en förälder problem blir det också så att barnen får problem. Det är där regeringspartierna och vi som sitter i oppositionen skiljer oss åt. Vi vill ha trygghetssystem som garanterar att vi har långt fler och mycket tryggare människor i stället för att hela tiden komma med repressiva åtgärder. Man måste kunna förebygga på ett mycket bättre sätt. Jag vill ändå fråga: Finns det något ytterligare som ministern under debattens gång eller tidigare funderat på att man skulle kunna göra för att förbättra det relativt snabbt? Det handlar om att brott utreds snabbt, att samhället reagerar snabbt och att ungdomar snabbt får hjälp för att komma tillbaka. Det är så lätt att få en ungdom på rätt spår igen. Jag inbillar mig att ingen vill hålla på på det viset. Ung och dum har vi väl alla varit. Men det finns så att säga grader i helvetet. När det gäller ungdomsvård gjordes det undersökningar på det. Man kom fram till att det ser väldigt olika ut i landet. Det har inte varit i gång så väldigt länge. Man kan förbättra det. I mitt hemlän gjorde man en undersökning, och där fungerade det bra i alla kommuner. När man tar upp frågan om böter kontra ungdomstjänst handlade det om att ungdomar gallras ur registren om de har fått böter i stället, för att det är jämställt. Jag har fått svaret på den frågan. Jag kommer inte exakt ihåg det nu. Men jag tror att ministern här avser att jämställa det. Jag vill återigen ställa en lite kort fråga. Finns det något mer akut som man ska göra från regeringens sida?
Herr talman! Finns det något regeringen kan göra snabbt? Det vi har lovat och det vi kommer att göra redan i januari februari och skicka till Lagrådet är ett förslag som rätar ut det här med böter och ungdomstjänst. Ungdomar är logiska. De väljer ett sämre alternativ än ungdomstjänst eftersom de inte vill vara kvar i registret för länge. Vi har lovat att vi ska rätta till detta, och förslaget ska alltså vara klart och kunna gå till Lagrådet någon gång i januari februari. Det finns många andra saker man kan göra. De goda exempel som finns i några kommuner måste på något sätt bli mer välkända. Det gäller till exempel Skärholmen. Inom 24 timmar kallar socialtjänsten där tillsammans med en polis föräldrar och barn under 15 år till ett samtal. Det görs vid sidan av hela det rättsliga. Det visar sig att alla kommer. Då rätar man upp mycket. Man har fått goda resultat av den aktiviteten. Värmdö har en annan modell som också är bra. Vi har gett socialtjänst och kommuner ett stort ansvar för att ta sig an dels dem som är under 15 år, dels en del andra som har begått brott. Jag tror att vi är överens om att det har varit alldeles för dåligt; man har inte tagit detta till sig. Vår idé är att man ska göra en sakligt bra utredning där man vet vad som har hänt och vem som är skyldig. Ungdomar vill ju gärna smita ifrån. Med en sådan utredning får man ett bättre underlag för socialtjänsten att arbeta efter. Jag tror att vi alla ska ha viss självkritik. Det finns mycket när det gäller barns och ungdomars uppväxtvillkor som vi kan förändra. Dock är jag inte överens om att skadeståndsansvaret för föräldrar skulle vara ett problem. Jag tror nämligen att det är viktigt att markera föräldrars ansvar. Det gäller även en ensamstående mamma och även den som har dålig ekonomi eller något annat. Avsikten är att man ska ta hänsyn till sådana saker. Men alla har ett föräldraansvar och måste få det upprättat. Om vi tar från föräldrar allt ansvar har de inte ens det att sätta emot sina ungdomar. Jag vet många föräldrar som när ungdomarna har gjort ofog betalar och sedan tvingar barnen att jobba igen det hemma. Det är på en ganska enkel nivå, men det är ett sätt. Jag tycker inte att det är fel att markera att alla föräldrar har ett ansvar. Även dåliga föräldrar är de enda föräldrar barn har. Även en dålig förälder är viktigare än socialtjänsten och andra för ett barn. Barn är lojala, och ungdomar är lojala. De som arbetar med unga lagöverträdare säger att det inte finns någonting som är viktigare än att få även en aldrig så strulig förälder att vara med på vagnen om vad man ska göra. Det är därför den här typen av bekymringssamtal och andra olika aktiviteter som man har på olika håll i världen faktiskt fungerar. När man sitter där med mamma och pappa - om man har båda föräldrarna - och kanske en faster, en moster och en granne och alla får veta vad man har gjort och diskuterar igenom vad som ska hända blir man inte så kaxig. Då har man en möjlighet att räta upp sin tillvaro. Jag tror mycket på det här. Jag är helt med på uppfattningen att vi måste fundera över åtgärder för att ge föräldrar mer stöd. Det är också sant att många föräldrar som har barn med problem sliter livet ur sig. De kör runt nätterna igenom för att leta upp missbrukande ungdomar. De bönar och ber om hjälp från olika håll och får väldigt lite. Det bekymrar mig, för jag tror att vi skulle kunna ge dem mer stöd. Men om det får vi återkomma.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att vi är överens om ungdomsvården och att det inte blir någon förändring, utan att vi spinner vidare på det. Det är som med allting annat; de goda exemplen behöver komma fram och spridas ut. Så är det i mångt och mycket, och det är synd att det inte förekommer mer. Vi kan säkert föra en jättelång debatt om skadeståndet, och där kommer vi nog inte heller att bli överens. Jag hoppas för ungdomarnas skull att vi ska ha långtgående förslag där vi kan vara överens. Som det ser ut nu är det absolut inte bra. Det måste tas krafttag när det gäller detta. Precis som ministern säger har vi stora ungdomskullar nu, så det är oerhört viktigt att det här blir rätt från början och att man hjälps åt med det. I politiken har vi olika åsikter om detta. Jag står fortfarande för att vi ska ha ett solidariskt samhälle där vi är med och betalar till olika system, fler fritidsgårdar, fler vuxna i skolan och så vidare. Jag vet att det har betydelse. Jag har sett beviset i min egen hemkommun där man satsar på detta. Man har fått utmärkelser när det gäller skolan, man är bäst i Sverige på äldreomsorg och man har inte något enda som är privat. Jag vet inte om Beatrice Ask kommer att medverka i budgetdebatten i nästa vecka. Om du inte gör det vill jag för säkerhets skull avsluta med att önska dig god jul nu.
Herr talman! Tyvärr kommer jag nog inte att delta i budgetdebatten. Men jag har fullt förtroende för mina kamrater i riksdagsgruppen. Debatten om hur vi satsar resurser på rättsväsendet är en viktig debatt. För att gå tillbaka till interpellationen vill jag säga en sak som inte var uppe och som bekymrar mig. Det handlar om den tredjedel kommuner som hittills inte har lyckats så bra med att erbjuda bra ungdomstjänstplatser. Jag tror nämligen att det är en viktig reform att man får som en påföljd att arbeta på ett vettigt sätt. Det är också ett sätt att uppmuntra en del ungdomar att söka jobb. En del ungdomar som går utan jobb länge har strulat till det. De är inte särskilt motiverade och de har dåligt självförtroende. Ungdomstjänsten kan i bästa fall vara ett sätt att komma över en tröskel och ge dem en motivation att komma in i den världen. Det bekymrar mig ganska mycket att vi inte har nått fullt ut där. Siffrorna är något bättre än för några år sedan, men det är verkligen inte tillräckligt. Här får vi lägga ned lite mer kraft. Vi måste få de här ungdomarna att välja behandling, aktiviteter och något slags introduktion till fortsatta studier eller arbete. Annars är det svårt att nå resultat. Jag delar den uppfattning som jag tror att alla drivs av; vi måste ha en ordning som gör att vi förebygger så många ungdomsbrott som möjligt och att vi tar tag i de unga människor som begår brott. Ungdomar är brottsaktiva. De allra flesta klarar sig med att bara begå ett brott, men sedan har vi en liten grupp som är bekymmersam. För dem gör vi inte tillräckligt eftersom vi har organiserat det hela på ett sätt som gör att man inte når de här ungdomarna på ett mer handlingskraftigt sätt. Jag är tacksam för alla goda idéer och alla bra diskussioner som man kan ha om hur vi får mer kraft i det arbetet. Jag vill också passa på att önska Lena Olsson en riktigt god jul.